Fru talman! Jag tackar för interpellationen. Vi talar om entreprenörskap bland unga människor. En av förutsättningarna för att Sverige ska vara innovativt och för att det ska skapas tillräckligt många nya framgångsrika företag i framtiden är att unga människor inser att entreprenörskap är en väg för att utveckla sig själv och förverkliga sina idéer. Det behöver man hjälp med. Man behöver stöd och kunskap för att hitta rätt. Här är Drivhuset en aktör och Ung Företagsamhet en annan. Vi har många aktörer som stöttar entreprenörskap på olika sätt, både i samhället i stort och i utbildningssystemet. Det är viktigt. Jag delar helt bilden att Drivhuset har hittat en nisch för sin verksamhet som har varit framgångsrik. Man har hittat unga människor i just den perioden när de funderar över om det är dags att starta företag och följa upp sina idéer. Här har man visat framgångsrika resultat. Det andra vi diskuterar är utbildningssystemets möjlighet att matcha de kunskapsbehov vi har. Det hänger lite ihop. Universitet, högskola och yrkeshögskola har en viktig roll i att ge förutsättningar för det framtida entreprenörskap vi talar om. Det handlar både om innehållet i utbildningarna och om hur många unga människor som får möjlighet att gå dessa utbildningar. En fråga som inte berörs av interpellanten men som ligger i bakgrunden när vi talar om yrkeshögskolan är att när regeringens budget tyvärr föll försvann möjligheten att bygga ut yrkeshögskolan. Precis som interpellanten var inne på vet vi att yrkeshögskolan är en framgångsrik utbildningsform. Nästan 90 procent av dem som går yrkeshögskola får jobb efteråt. De får en branschspecifik utbildning som gör att deras förutsättning att starta företag inom branschen är stor. Jag förstår att Moderaterna inte vill tala om det utan helst vill tala om entreprenörskap inom ramen för yrkeshögskolan, men det handlar också om volymen på yrkeshögskolan som med vår budget hade varit 2 000 utbildningsplatser fler 2015 och sedan 4 000 utbildningsplatser fler de kommande åren. Det hade betytt mycket för näringslivet men också, tror jag, för entreprenörskapets möjlighet att utvecklas de kommande åren. När näringsutskottet behandlade regeringens budgetproposition valde man att skriva ihop sig om skrivningar där man var överens om de 20 miljoner kronor som skulle gå till entreprenörskap för unga människor. Man valde också att inte i detalj låsa upp dessa pengar i betänkandeskrivningar, för då kan man få andra problem, inte minst med statsstödsregler och sådant som vi diskuterade tidigare och vilka aktörer som får del av statsstödet eller inte. Både den här regeringen och den tidigare regeringen har sett till att de myndigheter som ger stöd får ett större ansvar att fördela detta över tid för att bygga kompetens och långsiktighet utan ryckighet och kunna bedöma vilka effekter som ger mest resultat. Om jag förstår rätt har Tillväxtverket ännu inte beslutat om fördelningen av medel för i år. Ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror att beredningen av anslagsfördelningen pågår just nu och att Tillväxtverket ännu inte har landat i den fördelningen. Men från regeringens sida är det tydligt att det ska vara minst 4 miljoner kronor. När det gäller den långsiktiga verksamheten har vi fått kritik. Jag kanske ska ta det i nästa svar. Vi kan återkomma till Entreprenörskapsutredningen och dess uppdrag att se över det stöd som finns till entreprenörskap brett i det svenska samhället. Vi har fått kritik för att det är lite väl splittrat och inte så sammanhållet som det skulle kunna vara. Jag vill gärna svara på frågan om långsiktighet i ljuset av att Entreprenörskapsutredningen kommer med sina resultat.

Fru talman! Jag delar verkligen bilden att yrkeshögskolan har potential. Därför är det olyckligt att den borgerliga budgeten röstades igenom i riksdagen. Annars hade vi kunnat ta vara på yrkeshögskolans fulla potential på ett helt annat sätt, med fler platser både i år och kommande år. Detta betyder oerhört mycket, inte bara för matchningen på svensk arbetsmarknad - näringslivets behov av rekrytering är skriande - utan också för det vi talar om i dag, nämligen yrkeshögskolan. Det en bra form för att hitta drivna entreprenörer, som får en väldigt djup kunskap om den bransch de vill kunna verka i, och det är en bra form att utveckla. Jag beklagar att den borgerliga budgeten gick igenom så att vi inte kunde ta vara på den potentialen. När det gäller frågan om budgeten tror jag att man ska lyssna till vad interpellanten säger. Slutsatsen av det som sägs är att Ung Företagsamhet får mycket mindre pengar med den borgerliga budgeten. Om det är samma pengar och budget och om man tycker att de pengar som diskuteras nu är alldeles för lite för Drivhuset måste pengarna tas någon annanstans. Jag skulle gärna vilja att interpellanten är tydlig. Om man är så tydlig från de borgerliga, trots att man var överens i näringsutskottet när man skrev betänkandet på det här området och vi hade samma budgetmedel, måste man - om det var helt fel - vara tydlig med att pengarna måste tas någonstans ifrån. Jag är intresserad av om interpellanten har någon bestämd uppfattning om vad som ska tas bort. När det gäller att vänta med diskussionen om Entreprenörskapsutredningen är svaret både ja och nej. Vi kommer att ha en större diskussion om utredningen i en senare interpellation, men det hänger ihop. Ett av de uppdrag som Entreprenörskapsutredningen har fått av regeringen är att titta på stödet till främjande av entreprenörskap. De olika stödsystem som finns i dag är ganska överlappande. När jag har träffat aktörerna har de själva efterlyst mer samarbete med varandra. De gör delvis samma sak men vänder sig till lite olika målgrupper på lite olika sätt för att främja entreprenörskap. Jag har gett Pontus Braunerhjelm i uppdrag att titta på om det går att samordna detta på något sätt. Går det att skapa synergier som gör att vi får ut ännu mer effekt? Det tror jag att Drivhuset och andra är intresserade av att diskutera. De är också intresserade av att främjandet av entreprenörskap slår igenom på ett bra sätt. Jag ska inte överdriva, men när man säger: Ska regeringen ge Drivhuset i uppdrag att göra det här och det här? handlar det om hur man ser på de här organisationerna och deras självständighet. De måste själva fatta beslut om vad de anser är den viktigaste utvecklingen av sin verksamhet, så att vi inte hamnar i ett läge där regeringen tror att vi kan och förstår verksamheten bättre så att vi ska ge uppdrag till alla föreningar som nu jobbar med de här frågorna på ett väldigt professionellt och initierat sätt. Drivhuset är definitivt viktigt. Är det viktigt att Drivhuset jobbar gentemot yrkeshögskolorna? Ja, det hoppas jag verkligen att de gör, för det finns en väldig potential i det. Kommer pengarna till Drivhuset? Ja, det gör de. Tillväxtverket jobbar med detta just nu. Det inte regeringen som fattar de besluten, utan det är Tillväxtverket som myndighet som fördelar anslagen. Det räknar jag med att de gör inom kort. Jag ser fram emot att vi kommer att fortsätta att ge anslag till att bedriva en bra verksamhet i yrkeshögskolan, på universitet och högskolor och i Sveriges skolor. Frågan om entreprenörskap kommer inte att bli mindre viktig i framtiden utan bara viktigare.

Fru talman! Tack för interpellationen - jag tror att den är viktig! Det finns några saker som vi är överens om. Vi är överens om samma budget för de frågor som vi talar om, det vill säga stödet till entreprenörskap och att främja entreprenörskap bland unga människor. Vi har exakt samma budget. Vi hade också exakt samma skrivning i näringsutskottet när frågan behandlades. Sedan blir det lite intressant. Det blir ganska enkelt för oppositionens ledamöter att säga "Vi vill satsa mycket mer på det här" - utan att redovisa varifrån man ska ta pengarna. Och sedan jämför man med förra årets budget, som var en budget som innehåll temporära satsningar från den förra regeringens sida. Nu har man samma budget som vi men säger ändå att man har mer pengar och inte ska ta pengarna från något annat ställe. Det går inte riktigt ihop. I trovärdighet kring ekonomin måste man också våga stå upp för de budgetar som man har lagt i riksdagen och de reservationer som man inte har lagt i näringsutskottet när frågorna behandlades. Vi konstaterar att vi båda har ett intresse av att stötta entreprenörskap bland unga människor även på universitet och högskolor och självklart på yrkeshögskolor. Jag tror att det är en jätteviktig verksamhet, och det har vi varit överens om. Det har vi varit överens om också i näringsutskottets betänkande. Det vi inte har varit överens om är väl två saker. Det första är att jag tycker att vi ska se över främjandestödet, det stöd vi ger till entreprenörskap, till att starta och driva företag, till att expandera företag. Min bild när jag har träffat företagare runt om i Sverige är att man tycker att systemet är ganska splittrat, att olika aktörer gör lite grann samma sak, att man inte får ut maximalt av de insatser som görs. Det har vi bett Entreprenörskapsutredningen att titta på. Hur får vi mest pang för pengarna för de insatser som vi vill göra för att främja entreprenörskap och företagande? Det tycker jag är ett viktigt jobb att göra. Det andra som vi inte är överens om är satsningar på yrkeshögskolan, det som den här interpellationen började med att säga, att yrkeshögskolan är viktig. I år hade det gått 2 000 fler studenter på yrkeshögskolan om vår budget hade gått igenom. Nästa år hade det gått 4 000 fler människor på yrkeshögskolan om vår budget hade gått igenom. Det finns skillnader i svensk politik.